Herr talman! Inom vpk är vi som bekant starkt kritiska mot huvudlinjen i regeringens ekonomiska politik. Den vill framför allt lösa problemen genom att satsa på en exportledd tillväxt i svensk ekonomi. Vi tror inte på den linjen. Det finns också flera starkt negativa sidor i de senaste årens ekonomiska utveckling som vi tycker dominerar, även om det också har framträtt positiva sidor under de senaste 24 månaderna. De negativa sidorna är framför allt följande: Även om arbetslösheten ligger betydligt högre i de flesta andra länder med kapitalistisk ekonomi, är arbetslösheten i Sverige av en sådan omfattning att den inte kan accepteras. Vi har dessutom denna höga arbetslöshet i ett läge när alla väntar, inom något år, en ny nedgång i den ekonomiska utvecklingen. Det andra negativa fenomenet är den stora reallönesänkning för industriarbetare och lägre tjänstemän som har ägt rum under de senaste sju-åtta åren. Den började under den borgerliga regeringstiden men har sedan fortsatt. För stora grupper har det varit en reallönesänkning med mellan 12 och 15 96. Det är ett slags rekord, åtminstone i europeiska sammanhang, och det är helt oacceptabelt. Det tredje negativa fenomenet är den ökade snedheten i fördelningen av inkomster och förmögenheter i landet. Samtidigt med den stora reallönesänkningen finns det grupper, som har gjort sig stora förtjänster på inflation, spekulation och en ökad utsugning av de arbetande. Felet med den socialdemokratiska regeringens politik på det ekonomiska området är att den ligger alltför nära en borgerlig politik. Nu talar man om nödvändigheten av en åtstramning för löntagarna. Vi anser detta vara en helt felaktig åtgärd. Vad som behövs är i stället en reallöneökning för de stora grupperna av löntagare. En sådan är nödvändig både ur fördelningspolitiska synpunkter och för att få en god utveckling av den svenska ekonomin. Vad bör man då göra i stället för att genomföra åtstramningspaket? Vi har försökt att sammanställa ett program i sex punkter för arbete, rättvisa och en bättre miljö. Det innehåller bl.a. följande: För det första skall man upprätta ett nationellt industriprogram i samhällelig regi med målet att skapa 100 000 nya arbetstillfällen för bl.a. miljö-, energioch transportteknik under en tioårsperiod. För det andra vill vi få till stånd en planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn i dess socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar. Vi vill bl.a. ha en ökad satsning på statens järnvägar och en starkt förbättrad kollektivtrafik, och vi vill att man flyttar över tung trafik och långväga transporter till järnvägen. För det tredje krävs en arbetsmarknadspolitik som i väsentligt högre grad än nu riktar in sig på att skapa bestående arbetstillfällen. För det fjärde krävs det åtgärder för att ställa viktiga kapitalistiska maktcentra under folkets kontroll. Samtidigt skall snara åtgärder vidtagas för att se till att vinster och förmögenheter fördelas på ett fördelningspolitiskt riktigt sätt. För det femte anser vi att en allmän arbetstidsförkortning omedelbart måste påbörjas. Detta är en socialpolitisk åtgärd som har betydelse också för sysselsättningen. För det sjätte vill vi som alternativ till en exportledd tillväxt ställa ett program som ersätter onödig import med inhemsk produktion. Ett sådant program har en helt annan fördelningspolitisk innebörd än allmänna s.k. åtstramningar för att minska exportefterfrågan. I proposition 45, som vi behandlar i dag, föreslår ju regeringen ökade insatser i kampen mot arbetslösheten. Vi anser att detta är positivt, och att huvudparten av de föreslagna åtgärderna kan accepteras som ert led i kampen mot arbetslösheten. Vi har ställt krav på vissa förändringar, men jag tänker inte gå in på dem nu eftersom frågan om arbetsmarknadspolitiken kommer att debatteras senare. När det gäller finansieringen av detta program för ökade insatser mot arbetslösheten anser vi att det inte är bra ur fördelningspolitisk synpunkt att genomföra den genom en höjning av olika punktskatter. Vi föredrar i stället att man attackerar de höga bolagsvinsterna, de stora förmögenheterna och den utbredda spekulationen i den svenska ekonomin — det är vår huvudlinje. Genom överläggningar mellan regeringen och vänsterpartiet kommunisterna har dock viktiga förbättringar åstadkommits både av finansieringsförslagen i denna proposition och av fastighetsbeskattningen. Det har blivit en lägre höjning av bensinoch elskatterna. En rad andra punkter har varit uppe till diskussion, och också där har vissa förbättringar vunnits. Vpk har krävt ett skydd för de sämst ställda pensionärerna i samband med diskussionerna om fastighetsbeskattningen. Regeringen har utlovat, och också föreslagit, en lindring av inkomstprövningen vid beviljandet av kommunalt bostadstillägg så att fastighetstaxeringsvärdet reduceras med 75 Ze. I dag är siffran 50 90. Vpk har också krävt åtgärder för att begränsa hyreshöjningarna nästa år. Regeringen har svarat att dess ambition är att ge kompensation för fastighetsskatten på ett sådant sätt att hyreshöjningarna för 1985 kan begränsas till inemot 3 76. Om detta går att genomföra i praktiken, vilket vi anser borde vara möjligt, är det en stor fördel för majoriteten av de svenska hyresgästerna. Nu inrapporteras emellertid från olika håll uppgifter om större hyreshöjningar än 3 Yo. Jag vill säga till regeringens representanter att vi känner stor oro när det gäller möjligheterna för regeringen att genomföra det man utlovat. Jag vill därför fråga finansministern hur han ser på dessa möjligheter. Vi anser det utomordentligt viktigt att förslaget just på denna punkt kan genomföras i praktiken och menar att det vore bra med en mycket bestämd deklaration från regeringens sida härvidlag. I diskussionerna med regeringen har vi också tagit upp frågan om en skärpning av omsättningsskatten på aktiehandeln. Den infördes ju i år, med 1 Z sammanlagt, och har redan gett betydande tillägg till statskassan. Vi menar att en höjning vore berättigad. Vi har inskränkt vårt förslag till en höjning till 2 76, men regeringen har svarat att den vill vinna mera erfarenhet av skattens verkningar, innan den är beredd att ompröva skattens storlek. Vidare har vi i diskussionerna med regeringen tagit upp frågan om en nödvändig räntesänkning. Räntans storlek har ju väsentlig betydelse både för den allmänna ekonomiska utvecklingen och speciellt för utvecklingen av hyrorna. Regeringen har svarat att de ekonomisk-politiska förslag regeringen nu lägger fram bl.a. har syftet att skapa förutsättningar för lägre räntor framdeles. Finansutskottets majoritet och även dess borgerliga ledamöter anser att det f. n. icke finns något utrymme för en räntesänkning. Vpk har på den punkten en annan mening. Vi anser att det också med hänsyn till den internationella utvecklingen i dag finns ett utrymme för räntesänkning. Även om riksbanken självfallet har ansvaret härvidlag, så menar vi att riksdagen borde komma med en opinionsyttring på denna punkt. Jag vill ställa frågan till finansutskottets representant, hur man från socialdemokratisk sida motiverar att det f. n. icke skulle finnas något utrymme för en räntesänkning. Ytterligare en punkt som vi tagit upp i diskussionerna med regeringen gäller möjligheterna att få till stånd en beskattning av viss del av de ökade realräntorna i samband med bekämpningen av inflationen. Som realränta brukar man ju beteckna skillnaden mellan utgående diskonto och prisstegringarna under året. Om regeringen och riksdagen lyckas i sin politik att minska inflationen och prisstegringen, medan räntorna samtidigt är oförändrat höga, så innebär det ju att dessa realräntor kommer att öka kraftigt. Det innebär då starkt ökade inkomster för grupper och intressen som har stora ränteinkomster, dvs. stor mängd utlånat kapital. Det kan rimligen inte vara meningen med inflationsbekämpningen att fördelen därav i sådan utsträckning skall gå till begränsade kapitalgrupper i samhället. Vi har därför ställt frågan om man kunde följa det danska exemplet och få till stånd en beskattning av viss del av dessa ökade realräntor. I Danmark har det införts en lag som innebär att realavkastning som överstiger 3,5 Jo dras in som skatt till staten. Jag kan nämna att man beräknar att det på det sättet kommer in betydande belopp till statskassan. Under 1984 beräknas intäkterna för staten uppgå till 4,5 miljarder danska kronor och för 1986 till inte mindre än mellan 9 och 10 miljarder danska kronor. Det rör sig alltså om en mycket betydande skatteintäkt. Regeringen har svarat att man är beredd att utreda denna fråga. Jag vill fråga finansministern när regeringen blir färdig med en sådan utredning och kan lägga fram förslag om en beskattning av realräntorna. Slutligen har vi i diskussionerna med regeringen tagit upp frågan om större lättnader för glesbygdslänen i samband med en höjning av bensinskatten. Regeringen har ju ställt visst förslag om sådana lättnader i propositionen, men vi anser dem vara otillräckliga. Nu blir det en något större höjning genom insatser av framför allt riksdagsmän från Norrlandslänen. Men vi anser ändå den summa med vilken man sänker bilskatten som kompensation för de ökade bensinutgifterna vara otillräcklig. Vi har föreslagit att kompensationen i fråga om bilskatten skall uppgå till 375 kr. och vill dessutom ha ökade möjligheter till avdrag för arbetsresor. Det blir intressant att se hur de borgerliga partierna ställer sig till dessa vpk-förslag. De har ju framträtt i debatten som stora motståndare till höjningen av bensinskatten och har också i debatten utmålat de negativa effekterna av en sådan höjning. Dessa effekter kan de i betydande mån få bort genom att stödja vpk-förslagen om bättre kompensation till Norrlandslänen och för arbetsresor. Om de borgerliga partierna inte gör det i den följande voteringen, så avslöjar det ju hela ihåligheten i deras argumentation. Herr talman! De borgerliga partierna har, såvitt jag förstår, en mera optimistisk syn på den ekonomiska utvecklingen än regeringen. Därför föreslår de inga som helst omedelbara åtgärder i den ekonomiska politiken. De långsiktiga förslag de ställer om avreglering etc. verkar ju först efter många år. Innebörden i detta är att de borgerliga partierna inte vill ta något som helst ansvar för den aktuella ekonomiska utvecklingen i landet. Det är Svenska arbetsgivareföreningens och moderaternas ande som svävar över alla de borgerliga motionerna. Det är också intressant att såväl folkpartiet och centern som moderaterna har lyckats finna en helt gemensam ståndpunkt i finansutskottet, vilket framgår av den gemensamma reservationen. Det är en reaktionär politik som framgår av deras motioner, och den är framför allt riktad mot fackföreningsrörelsen. När det gäller folkpartimotionen observerar man att Volvochefen Gyllenhammars idé om löneavtal i efterhand, som framförts som en stor nyhet på SAF:s nyligen avhållna kongress, finns med redan i folkpartiets motion. Man vill höja egenavgifterna till arbetslöshetsförsäkringen och ser detta som en avgörande åtgärd. Man tror alltså helt enkelt att löneavtalen skapar arbetslöshet. Detta är, herr talman, en befängd tanke, men väl utformad i arbetsköparnas intresse. Den moderata motionen går naturligtvis ännu ett steg. Där säger man att arbetsmarknadens parter skall ha ansvaret för sysselsättningen i landet. Så bekvämt för en eventuell borgerlig regering, om detta blev en erkänd princip! När folk klagar över hög arbetslöshet, då kan man säga att det är LO och SAF som har ansvaret. Och Svenska arbetsgivareföreningen säger som Tobisson: Sänk lönerna, så minskar vi arbetslösheten! Det vill inte LO. Alltså blir det LO:s fel att det är arbetslöshet — vilket skulle bevisas, som det heter hos den gamle Euklides. Den här teorin att det blir flera jobb om lönerna sänks, exempelvis för ungdomar, är helt falsk. Däremot ökar den kapitalistiska utsugningen, och det var naturligtvis det som var målet. Lika felaktigt är påståendet i den moderata motionen att ”i stort sett varje samhällsproblem beror på de höga skatterna”. Detta skulle alltså gälla t.ex. de ekonomiska kriser som har varit en följeslagare till det kapitalistiska produktionssättet alltsedan dess födelse. Detta är en ny och fascinerande kristeori som helt revolutionerar den ekonomiska vetenskapen. Höga skatter beror enligt moderatledaren på avundsjuka. Bota alltså avundsjukan, så har vi ordnat en krisfri utveckling inom de kapitalistiska ekonomierna, enligt moderaternas uppfattning. Allvarligt talat: Finns det inte längre några samhällsvetare och ekonomer med ansvar inom det moderata samlingspartiet? Herr talman! Jag yrkar bifall till de bägge vpk-reservationerna.

Herr talman! Finansutskottets ordförande målade som vanligt upp en bild av ekonomin som ingen tänkande medborgare kan känna igen. Jag finner det direkt utmanande att om de borgerliga partierna säga att vi har satt kortsiktiga partipolitiska synpunkter framför ansvaret för Sveriges ekonomi. Det gör man inte genom att gå emot det bekväma devalveringsgreppet och i stället föreslå utgiftsnedskärningar inom den offentliga sektorn, som ingalunda kan vara särskilt populära bland människorna men som ändå är så nödvändiga. Detta är en stor kontrast mot det uppträdande som socialdemokraterna visade när de var i opposition, då de visserligen sköt skarpt mot allt som rörde sig men ändå alltid var de som ville plussa på och öka på utgiftssidan, vilket alltså skulle undergräva förutsättningarna för framtiden. Arne Gadd talar mycket om arvet från de borgerliga åren. När skall ni socialdemokrater erkänna att statsskulden, sedan ni tog över för drygt två år sedan, har ökat med 200 miljarder? Ni ökar nu statsskulden i en takt som motsvarar 100 miljarder om året. Innan mandatperioden är slut kommer ni att ha ökat den med mer än de 250 miljarder som de borgerliga partierna stod för under en period av sex år. Det är alltså en ökningstakt som är dubbelt så hög. Tala inte om arvet från de borgerliga åren! Ett tema i Arne Gadds anförande var att regeringen har en sådan handlingskraft. Ja, den har vi sett prov på! Först klipper man till med hyresoch prisstopp. Några månader senare visar man handlingskraft ännu en gång och tar bort dem. Nu klipper man till med energiskattehöjningar. Ett sätt att visa handlingskraft är att ta bort dem igen om ett tag. Då skulle mant.o.m. få ett större utrymme för reallöneökningar. Det är kanske detta som planeras. Att tala om att det här förslaget skulle skapa nya arbetstillfällen är ju att slå blå dunster i ögonen på folk. Det man gör är att ge pengar till AMS för konstlad sysselsättning inom den offentliga sektorn. Förklaringen till att man går den vägen är att det är ett sätt att finansiera vad som egentligen är sista steget i marginalskattereformen. Vi har hört av C.-H. Hermansson om de överläggningar som skett. Genom att presentera skattehöjningarna som någonting som skulle skapa jobb har man fått ihop en tankegång som är tillräckligt besynnerlig för att falla i god jord ute på vänsterkanten. Sedan är det förstås också så, att man behöver större AMS-insatser för att ta hand om dem som genom de här åtgärderna kommer att slås ut från sina riktiga jobb.

Herr talman! Finansutskottets ordförande herr Arne Gadd fortsätter att tugga om den historiebeskrivning som han varje gång i tidigare ekonomiska debatter gett av hur de borgerliga regeringarna misskött landets ekonomi. Men han glömmer att samtidigt tala om att den nuvarande regeringen, innan den ens hunnit sätta sig på taburetterna i kanslihuset, höjde statens utlandsskuld med ca 10 miljarder kronor genom den 16-procentiga devalveringen. Nog finns det skäl att återkomma till historien, herr Gadd, men jag tycker det är meningslöst, eftersom vi i dag resonerar om den situation som vi befinner oss i. Herr Gadd påstår också att lönekraven, såsom regeringen antyder i sin proposition, kommer att stanna vid ca 5 70. Vad är det, herr Gadd, som får er inom majoriteten av finansutskottet att tro något sådant? Jag kan konstatera att Statsanställdas förbund i sin tidning säger att omförhandlingen drar ut på tiden och fortsätter: ”Omförhandlingen på den statliga sidan pågår och tycks fortsätta. Parterna har hittills träffats ett par gånger, men man har inte nått någon uppgörelse. I dagsläget är det mycket som talar för att det kommer att ta tid innan man når en lösning med anledning av omförhandlingsklausulen, som de offentligt anställda har i sin avtalsuppgörelse från våren 1984. Förväntningar från Rosenbadssamtalen om att parterna på den svenska arbetsmarknaden snabbt skulle komma överens om lönerna för 1985 — tycks komma på skam. Parterna på den privata sidan har inte heller kommit fram till en lösning för hur 1985 års löner ska se ut.” Detta tycker jag talar sitt tydliga språk hur svårt det kommer att bli att hålla S-procentsnivån. Allt talar för att konjunkturinstitutets bedömning är riktig, nämligen att det blir ytterligare 2 90 ökning. Vi vet inte detta i dag, men allt talar som sagt för att löneuppgörelsen inte kommer att hålla sig inom den angivna marginalen. Sedan sade herr Gadd att centern alltmer glidit från den politik som man haft genom historien. Låt mig påminna herr Gadd om att centerpartiet alltid hållit sig till den marknadsekonomiska sfären. Vi har alltid sagt att vi vill ha en socialt inriktad marknadsekonomi, att vi vill slå vakt om de svaga grupperna i samhället och att vi vill ha en omfördelning. Därmed inte sagt annat än att när i dag 70 26 av våra samlade produkter, dvs. BNP, hänför sig till den offentliga sektorn, måste vi sätta oss ned och fundera över om vi skall kunna göra en avvägning och få en annan inriktning mot den privata sektorn. Den offentliga sektorn i vårt land är den ojämförligt största i hela västvärlden.

Herr talman! När finansutskottets ordförande finner verkligheten alltför påträngande och därför har svårt att tala om dagens ekonomiska situation flyr han med förkärlek tillbaka till åren 1976-1982 och nämner några fantasisiffror. Han råkade nämna siffran 90 000 miljoner i underskott 1976/77. Eftersom finansutskottets ordförande så gärna talar om den här perioden, skulle jag vilja ta fram några relevanta siffror från den tiden. Erfarenheterna från mitten av 1970-talet har nämligen betydelse i dag. Då lät Sverige det inhemska kostnadsläget raka i höjden långt mer än andra länder, och vi vet resultatet: högre relativpriser, försämrad konkurrensförmåga, förlorade marknadsandelar för vår export och ett stort underskott i vår handel med utlandet. Det ledde i sin tur till utslagning av industrier, till ökad arbetslöshet och till behov av statliga subventioner till enskilda företag. Lärdomen från 1970-talet är naturligtvis att det finns ett entydigt samband mellan å ena sidan kostnadsutveckling och inflation och å andra sidan välstånd och sysselsättning. Ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige kan aldrig laga ihop en egen inflation och lägga den ovanpå världsinflationen utan att det får verkningar på konkurrensförmågan och på näringslivets möjligheter att överleva. Om vi skall kunna hålla arbetslösheten nere, måste den svenska industrins kostnadsutveckling anpassas till kostnadsutvecklingen i våra konkurrentländer. Detta är den viktiga lärdom vi kan dra av vad som hände på 1970-talet. Risken finns att vi i dag, tio år senare, gör samma misstag. Det är nämligen så, att produktionskostnaderna i Sverige i dag stiger snabbare än de gör i andra industriländer. Inflationsbekämpningen har misslyckats och trovärdigheten i regeringens anti-inflationspolitik har gått förlorad. Detta, herr Gadd, är den viktiga lärdom man drar, om man gör en jämförelse när det gäller utvecklingen under åren 1976-1982. Det är nämligen så, Arne Gadd, att inflationen och arbetslösheten i dag är mycket värre än tidigare. Jag vill helt kort göra några jämförelser. År 1982, före regeringsskiftet, låg den svenska inflationen på ungefär samma nivå som genomsnittsinflationen i de europeiska industriländerna. I dag, år 1984, ligger inflationen långt över genomsnittet i industriländerna. Det är naturligtvis den jämförelsen som är relevant i detta sammanhang - om nu kammarens tid skall tas i anspråk för historiska jämförelser. På samma sätt förhåller det sig med arbetslösheten. År 1982 — i en lågkonjunktur — låg arbetslösheten rent av på en lägre nivå än den gör i dag då det är högkonjunktur. Den viktiga slutsatsen av detta, herr talman, är att inflationen och arbetslösheten, i ett historiskt perspektiv, i dag är högre än under de borgerliga regeringsåren.

Herr talman! Jag efterlyser fortfarande besked från finansutskottets socialdemokratiske talesman om hur man ser på möjligheterna att sänka räntenivån i Sverige. I USA genomfördes häromdagen en sänkning av diskontot med 0,5 26. LO-ekonomerna hari en nyligen presenterad konjunkturöversikt betonat den stora betydelse som en räntesänkning har även när det gäller statsskulden och budgetunderskottet. Med en statsskuld på 550 miljarder kronor betyder en enda procents ränteskillnad på sikt 5,5 miljarder kronor i minskade statsutgifter. Det är mycket pengar, även om vi har inflationen att ta hänsyn till. Naturligtvis dröjer det flera år innan effekterna av en räntesänkning slår igenom. Men LO-ekonomerna räknar med att en ränteskillnad på 196 motsvarar närmare 2 miljarder kronor i minskade statsutgifter redan efter ett år. Hur ser då finansutskottets majoritet på möjligheterna till en räntesänkning? Inte heller har jag fått något svar från de borgerliga partierna på min fråga om hur de tänker ställa sig till vpk-förslagen om bättre kompensation för bensinskattehöjningen. Det är en oerhört viktig fråga. Från borgerligt håll bedriver man ju en våldsam agitation. Man talar om de negativa följderna av bensinskattehöjningen. Men nu finns det en möjlighet att få bort en del av dessa följder — genom att stödja vpk-förslagen. Hur kommer ni att göra? Frågan om marginalskatterna — marginalskattesänkningen och finansieringen av denna — har dragits in i debatten. Det är ju de borgerliga partierna som kräver en fortsatt sänkning av marginalskatterna. Men en sådan sänkning gynnar framför allt de högre inkomsttagarna. Vi i vpk har hela tiden varit kritiska mot de sänkningar av marginalskatterna som redan företagits. Vi noterar därför med tillfredsställelse finansministerns förklaring i går att det nu skulle vara slut med marginalskattesänkningar. Vi tycker dock att regeringen skulle ha gått ett steg längre. Man borde ha inhiberat tredje steget i den marginalskattesänkning som man kommit överens om med mittenpartierna. Slutligen: Det är mycket viktigt att också anlägga energipolitiska synpunkter på de förslag som nu föreligger. Den el-rea som pågått har bidragit till att den svenska energiförsörjningen bundits vid kärnkrafts-el. Vidare har el-rean försvårat avvecklingen av kärnkraften. Vi noterar med viss förvåning att centerpartiet inte observerat detta samband och att man inte velat vidta åtgärder för att lösa upp det.

Herr talman! Arne Gadd tog inte upp mina påpekanden — och det kan man förstå. Men hur kan han kalla den socialdemokratiska politiken ”lyckad” när statsskulden växer i en takt av 100 miljarder om året, samtidigt som han talar om ”förfall” under en period då den trots allt inte steg med ens hälften så mycket? Jag skulle vilja fråga Arne Gadd: Vad har ni socialdemokrater egentligen emot bilister? Sedan regeringsskiftet har det beslutats om skattehöjningar på ungefär 1 1/2 miljard för bilismen. Bilaccisen har höjts, en särskild avgift på bensin har införts, bensinskatten har höjts i flera omgångar, och vi får också en höjning av fordonsskatten nästa år. Och nu kommer ytterligare en mycket kraftig bensinskattehöjning. Bilen är ju ingen lyxartikel. Den är nödvändig för många människor. Här har tidigare talats om behovet i glesbygd, och det finns stora avstånd även i storstadsområdena, där det gäller att bilen är en förutsättning för att kunna komma till arbete och daghem och även för att kunna utnyttja sin fritid. Var finns logiken i den socialdemokratiska politiken? Det var inte länge sedan ni avvisade vårt förslag att ta en värnskatt i ordets rätta innebörd — att med 2 öre extra i bensinskatt finansiera ett förstärkt ubåtsskydd. Det är en av de få gånger som vi har kunnat förorda en skattehöjning. Men nu höjer ni bensinskatten med 50 öre alldeles i onödan. Vad tjänar det till att bedriva denna låtsaspolitik? Vi har nu fått en sådan ordning att prishöjningar hopar sig mot slutet av varje år. Efter valet hösten 1982 tog ni ut så mycket som var möjligt för att kunna säga, som Arne Gadd gjorde här, att det var den borgerliga politiken som bar skulden. Regeringen ställde upp målet 4 9 inflation för 1984, vilket betydde att man hösten 1983 ville ha så många prishöjningar som möjligt för att det skulle gå lättare 1984. Nu har 4-procentsmålet spruckit, och då gör regeringen på samma sätt, dvs. tidigarelägger prishöjningar, hyresstegringar m.m. så långt man kan. Förstår inte ni socialdemokrater att ni drar löje över talet om att stoppa inflationen med detta slags agerande? Ni underminerar därmed möjligheterna att skapa tilltro även till effektiva åtgärder för att bekämpa inflationen. Saken blir inte bättre av att finansutskottets ordförande här i talarstolen troskyldigt säger att det har kommit en långtidsutredning som visar att budgetunderskotten skall kunna föras ned till 40-50 miljarder, och simsalabim är allt klart. Ni för inte en politik som leder fram till detta resultat.
Herr talman! Arne Gadd förvånar också mig. Han påstår att vi helt går ifrån våra tidigare motiv på det energipolitiska området. Låt mig då påminna om att för att uppnå någon effekt med en energipolitisk inriktning av det slag som Arne Gadd efterlyser och som framgår av regeringens förslag till skattehöjningar, måste man införa motsvarande skattesänkningar på andra områden så att andra energikällor blir billigare. Det är kontentan av detta resonemang, om man har inriktningen att det skall ske en omfördelning mellan olika energialternativ. Att höja skatterna nu är enbart ett sätt att få in pengar till statskassan. Finansministern säger också i budgeten att vi måste försöka hålla underskottet nere på ca 70 miljarder och att det därför behövs förstärkningar. Herr Gadd påstår att om man skall bekänna sig till marknadsekonomin kan man inte ha kvar jordbruksprisregleringarna. Det är ett märkligt resonemang. Det finns inget land i världen som helt släpper jordbrukspriserna fria, och det har att göra med en beredskap för landets förutsättningar att klara sig. Så är det även i Sverige. Men vem är det som har börjat ändra sig i fråga om denna inriktning om inte socialdemokraterna, tillsammans med några andra i livsmedelsutredningen! Att klara vår beredskap och vår egen livsmedelsförsörjning är en första förutsättning för jordbruket. Blanda alltså inte ihop äpplen och päron, herr Gadd! Det är anmärkningsvärt att regeringen har begärt en finansfullmakt på 2 500 milj.kr. men hittills inte har tagit den i anspråk på något som helst sätt. Regeringen kommer nu att kunna använda den helt oreserverat till populära förslag om åtgärder som skall sättas in under våren och sommaren. Regeringen kanske sätter på sig spenderbyxorna för att komma med ytterligare förslag fram till valet. Dessutom har man 500 miljoner kvar i inkomster från de skattehöjningar som vi beslutar i dag. Regeringen har alltså närmare 3 miljarder kronor att spendera under våren och sommaren.

Herr talman! Låt mig först notera att finansutskottets ordförande inte svarade på min fråga, hur man skall åstadkomma de ökade realinkomster som finansutskottet i sitt betänkande säger sig kunna åstadkomma. Vad gäller den långa historieskrivningen sade nu Arne Gadd att han tänkte på budgetåret 1982/83. Det var då det var 90 miljarder i budgetunderskott. Det är möjligt att det beloppet ligger nära den verkliga siffran, men det var ett budgetår som till tre fjärdedelar styrdes av en socialdemokratisk regering. Sedan sade Arne Gadd också att vi nu har en kraftfull majoritetsregering, som inte besväras av några inre trätor. Ja, den kraftfulla majoriteten åstadkoms genom att ni förhandlar med vpk. Det är genom att ni har lyckats förmå vpk att överge sitt motstånd mot bensinskattehöjningen, på samma sätt som vpk tidigare övergav sitt motstånd mot momshöjningen, som det över huvud taget uppstår en majoritet i riksdagen. Eftersom C.-H. Hermansson använde en del av sin repliktid till att ställa frågor till oss, skall jag svara i all korthet att vi i folkpartiet är emot höjd bensinskatt och att vi även röstar emot höjd bensinskatt, i motsats till vpk som är emot höjd bensinskatt men röstar för höjd bensinskatt. Av det skälet, C.-H. Hermansson, behöver vi inte svara på frågan hur vi ställer oss till åtgärder som skall kompensera de negativa verkningarna av bensinskattehöjningen. Vi är ju emot den höjda bensinskatten. Därigenom undviker vi de negativa verkningarna. Det är vpk som har trasslat till det för sig i den här frågan.

Herr talman! Arne Gadd sade, som svar på min fråga om utrymmet för en räntesänkning, att en sänkning av räntan inte har något med bytesbalansen att göra och att det är den som vi framför allt diskuterar i dag. Det påståendet är fel på två sätt. För det första har naturligtvis räntenivån med bytesbalansen att göra. För det andra är det inte bara nästa års eventuella underskott i bytesbalansen som vi diskuterar, och det är inte heller den enda motiveringen för regeringens proposition. Finansministern har uttryckligen också nämnt frågan om budgetunderskottet. Där har räntans höjd en ännu större betydelse. Svenska folket får betala höga räntekostnader för att finansiera budgetunderskottet, och en sänkning av räntan skulle skapa större möjligheter att använda de pengarna till viktigare ändamål. Det andra svaret som Arne Gadd gav var att man inte fick diskutera räntefrågan här i kammaren. Jag har aldrig ställt förslag om att riksdagen skulle besluta om en räntesänkning. Jag har ställt frågan om hur Arne Gadd ser på utrymmet för en räntesänkning f.n. Jag vill bara konstatera att det finns ett sakligare och mera intressant svar på frågan i finansutskottets betänkande än det som fanns i det anförande som finansutskottets ordförande höll här. Moderaternas representant talade varmt om bilens betydelse. Det är alldeles självklart att bilen har stor betydelse för stora befolkningsgrupper, inte bara i glesbygden utan också i storstadsområdena. Desto viktigare är det då att få reda på hur de borgerliga partierna kommer att ställa sig när regeringen har fått igenom sitt förslag om höjning av bensinskatten, inte genom att vpk röstar för, utan i kraft av att det socialdemokratiska partiet är större än de borgerliga partierna tillsammans i kammaren. Björn Molin säger: Det har vi inget med att göra, för vi har varit emot. Men detta är, herr Molin, att ställa sig helt utanför möjligheterna att påverka politiken och besluten i riksdagen. Jag måste säga att jag är förvånad över folkpartiets ståndpunkt och undrar om den är representativ för samtliga borgerliga partier. Det kommer om ett tag att vara ett faktum att bensinskatten har höjts med 50 öre. Men det finns ju en möjlighet att, genom att rösta för vpkreservationen, motverka en betydande del av de negativa verkningarna av denna höjning. Då säger de borgerliga partierna: Det har vi inget med att göra. — Är det på det sättet ni tar ansvar inför svenska folket?

Herr talman! Den långa debatten mellan finansutskottets ledamöter har klargjort hur de olika partierna rent allmänt ser på regeringens skattehöjningsförslag. Lars Tobisson har klargjort moderaternas inställning. Man har kritiserat regeringen för att den, i stället för att förbättra flexibiliteten i ekonomin genom skattesänkningar, har föreslagit dessa omfattande skattehöjningar, och man har påpekat att höjningarna kommer att påverka samhällsekonomin negativt genom minskade investeringar i näringslivet, försämrad konkurrenskraft och minskad sysselsättning. Enligt reservanterna i finansutskottet bör den nödvändiga åtstramningen ske genom en nedskärning av de offentliga utgifterna och inte genom skattehöjningar. Dessa kommer att få till enda resultat att de långsiktiga problemen förvärras utan att något förbättras på kort sikt. Avtalsrörelsen försvåras därmed, inflationen ökar, konkurrenskraften försämras och sysselsättningen i den privata sektorn minskar. Mot denna bakgrund har moderaterna i skatteutskottet självfallet yrkat avslag på alla förslag om skattehöjningar som finns i proposition 45. Vi har gjort det tillsammans med centerpartiets och folkpartiets företrädare i utskottet i en gemensam reservation. I utskottet uppnåddes enighet angående punkterna 8, 10 och 12 i utskottets hemställan. De rör avstyrkande av ett antal motioner. Det råder också enighet om punkt 2, som gäller ett förslag om att riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört beträffande motoralkoholer. I den frågan har vi moderater i utskottet ett särskilt yttrande. Vi understryker att vår principiella inställning nu liksom tidigare är att beskattningen i huvudsak bör vara energineutral. Vi har med några ord berört motiveringen för det föreslagna tillkännagivandet. I utskottets skrivning står det bara följande: ”För en särbehandling i skattehänseende av bl.a. etanol talar inte minst miljöpolitiska skäl.” Detta är allför kortfattat, och det kan vara missvisande. I första hand handlar det om samhällsekonomiska skäl. Man kan även nämna jordbrukspolitiska skäl och beredskapsskäl. Miljöskälen är egentligen av sekundär natur. Detta var en parentes rörande utskottets gemensamma förslag om tillkännagivandet under punkten 2 i utskottets hemställan. När det gäller alla förslag om skattehöjningar tas bensinskatten upp först. Bensinskatten har diskuterats en hel del tidigare. Vi minns att det för ungefär ett och ett halvt år sedan kom ett förslag om en bensinskattehöjning på 30 öre. Energiministern hade en kort tid dessförinnan lovat bilisterna att det inte var aktuellt med någon skattehöjning på bensin. Energiministern blev överkörd av finansministern och finansdepartementet eller av partiledningen och tvingades lägga fram det förslaget. Den gången var socialdemokraterna tvungna att dra tillbaka förslaget, därför att alla oppositionspartierna gick emot det. De skäl som då anfördes mot en bensinskattehöjning har sin giltighet även i dag. Det enda som har hänt är att vpk har lovat socialdemokraterna att inte fälla förslaget. Därmed har inte argumenten för en höjning på något sätt ändrats. Jag tycker att det var litet ledsamt att höra Carl-Henrik Hermanssons försvar för vpk:s agerande i denna fråga. Om vpk anser att den här höjningen är olämplig och olycklig, då kan man rösta emot den och rösta efter sin övertygelse — svårare än så är det inte. Varför är höjningen av bensinskatten inte lämplig? Först och främst är bilismen redan nu överbeskattad. Det är nödvändigt att åka bil för hundratusentals människor i vårt land. Kostnadsstegringen drabbar lika hårt över hela fältet, oavsett om man är höginkomsttagare eller låginkomsttagare, oavsett om man har familj med barn eller är ensamstående. Höjningen rimmar ganska dåligt med talet om en rättvis fördelningspolitik. När det gäller fordonsoch kilometerskatterna är det ju så, att vi har fastställt principer för trafikpolitiken. De fastslogs 1979 och går ut på att de körlängdsberoende trafikavgifterna skall anpassas till de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Vad det innebär för olika trafikgrenars kostnader och avgifter utreds nu i regeringskansliet. Därför finns det ännu inget underlag för att av trafikpolitiska skäl höja skatten på godstransporter, och skattehöjningen kan sägas stå i strid med gällande kostnadsansvarsprincip. Regeringen säger att denna höjning av praktiska skäl inte skall träda i kraft förrän den 1 mars 1985. Jag tycker att praktiska skäl och principskäl talar för att man borde vänta tills utredningen om kostnadsansvaret är klar. I fråga om elskattehöjningen är det inte trafikpolitiska principer som sätts på undantag, utan då är det energipolitiska principer som ställs åt sidan. Skatteutskottet erinrar på s. 29 och 30 i betänkande 14 om att riksdagen hösten 1983 fattade beslut om energiskattepolitikens framtida inriktning. I det beslutet lades fast att beskattningen borde utformas så att energiinvesteringar för oljeersättning och energihushållning främjas, att hänsyn tas till olika energikällors effekter på miljön, bytesbalansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och den industriella utvecklingen samt att elanvändning inom industrin bör vara skattemässigt gynnad i förhållande till elanvändning för uppvärmning. I fråga om beskattningen av uppvärmningsel sades uttryckligen att den bör ha viss följsamhet mot beskattningen av olja. Det förslag som regeringen nu har lagt fram strider på praktiskt taget varenda punkt mot det beslut om energiskattepolitikens inriktning som fattades hösten 1983.

Rent praktiskt kommer den höjning av elskatten som man föreslår att påverka konverteringen från olja till el för uppvärmning. De som redan har övergått från olja till el kan sägas ha blivit ordentligt lurade. Höjningen av elskatten torde också minska intresset för att installera små värmepumpar, och det vore mindre lyckligt. För industrin innebär höjningen en mycket kraftig skatteökning. Det rör sig om 67 96 — från 3 till 5 öre per kWh. Nu finns för en del av industrin möjligheter till nedsättning av energiskatten. Den får inte överstiga 1,5 90 av det totala försäljningsvärdet, om man har fått tillstånd till sådan här särskild nedsättning. Men det betyder att de företag som har lyckats spara energi så att man har kommit under denna gräns drabbas av skattehöjningen, medan andra företag, som underlåtit att göra motsvarande besparing, klarar sig undan. Denna bakvända effekt är ytterligare ett exempel på att nyckfullheten i svensk energibeskattning saboterar en vettig energiplanering. För oss moderater råder det inget tvivel om att förslaget till elskattehöjning direkt motverkar det uppgivna syftet att förstärka bytesbalansen. Förutsättningarna för fortsatt minskning av oljeförbrukningen genom övergång till elvärme kommer att försämras. Vi kommer att få större oljeimport och därmed försämrad bytesbalans. En stor del av industrin och en del andra elkonsumenter i Norrland kommer att drabbas hårdast. Fortsatt elvärmeexpansion har ansetts vara en av de säkraste vägarna till minskad oljeförbrukning. 1981 års energikommitté konstaterar att elvärme i småhus synes vara en ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt fördelaktig uppvärmningsform, även på längre sikt. Kommittén anser att elskatten inte bör höjas för att motverka elvärmens utveckling. Regeringen har inte tagit nämnvärd hänsyn till vad kommittén har sagt. Den procentuella skattebelastningen på elenergin med det nya förslaget blir för industrin ca 35 26 och för elvärmekonsumenterna ca 30 96. Det innebär att elenergin blir hårdare beskattad än alla övriga energislag inkl. den importerade oljan. Höjningen är också olycklig ur fördelningspolitisk synvinkel därför att den drabbar barnfamiljerna hårt. Av landets drygt 1,6 miljoner småhus är ca 1 miljon utrustade för elvärme. De får en genomsnittlig kostnadshöjning på ca 500 kr. per år. Flertalet barnfamiljer finns i den kategorin. Ökningen blir också störst i Norrland på grund av att uppvärmningsbehoven där är större än i andra delar av landet.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 14 behandlas ett antal förslag som innebär höjningar av bensinskatt, kilometeroch fordonsskatt, skatt på elkraft samt reseskatt. Den socialdemokratiska regeringen fortsätter sin skattehöjningspolitik, och i detta paket innebär de ökade skatterna ett ytterligare skatteuttag på 34 miljarder. Regeringen tycks tro att man kan fortsätta och plocka ut alltmer av den enskilde individen. Många protesterar, en del högljutt, en del genom att välja andra vägar för att få behålla en större andel av sin inkomst. Respekten för samhällets beslut trubbas av när man jämt och ständigt kräver att alltmer av den enskildes inkomster skall inlevereras till stat och kommun. Vi måste på något sätt bryta denna utveckling och på nytt få den enskilda människan att känna glädje över sin insats i arbetet och sin behållning också rent ekonomiskt. Socialdemokraternas vägran att se realistiskt på denna sak är beklaglig, både för den enskilde och för vårt land. Inflationen som år från år blir dubbelt så hög som beräknats, ger snart vårt land nya problem. Vi kan inte fortsätta att ha en dubbelt så hög inflation i vårt land som våra konkurrenter i västvärlden. Den effekt som uppnåddes genom devalveringen 1982 håller på att försvinna på grund av regeringens bristande förmåga att begränsa den inhemska prisstegringen och ständiga skattehöjningar. Skattehöjningar på över 25 miljarder på två år visar klart socialdemokraternas övertro på att skattehöjningar är ett medel man ständigt kan tillgripa. I den proposition som vi nu behandlar höjs bensinskatten med 50 öre, elskatten med 2 öre, osv. Konsekvenserna blir ökade transportkostnader, ökade resekostnader som särskilt hårt drabbar glesbygderna. Regeringens bristande hänsyn till glesbygden var så pass kraftig att socialdemokratiska riksdagsledamöter själva protesterar. Resultatet blir förmodligen nu en större höjning av avdraget på fordonsskatten än vad regeringen föreslog. Men glesbygd finns inte bara inom dessa områden. Glesbygd, där bilen är nära nog det enda trafikmedlet finner vi på många andra håll i vårt land och där ges ingen kompensation. Energiskatten på elkraft utgår nu med 4,2 öre per kWh för vissa i lagen angivna kommuner, framför allt i de nordligaste länen, och med 5,2 öre per kWh i övriga delar av landet. För elkraft som förbrukas i industriell verksamhet utgår elskatten med 3 öre per kWh. Nu föreslås att elskatten höjs med 2 öre per kWh över hela fältet, en skattehöjning som skärper skattetrycket med miljarder. Även denna skattehöjning är inflationsdrivande och kommer sannolikt också att försämra industrins exportmöjligheter. Enligt vår uppfattning bör den nödvändiga åtstramningen ske genom en nedskärning av utgifterna och inte genom skattehöjningar. Det enda resultatet av regeringens åtgärder blir att de långsiktiga problemen förvärras utan att någonting förbättras på kort sikt. Avtalsrörelsen försvåras, inflationen ökar, konkurrenskraften försämras och sysselsättningen i den privata sektorn minskar. Centern har i sin partimotion nr 113 yrkat avslag på samtliga skattehöjningar som föreslagits i propositionen. Vi gör detta inte minst av den anledningen att vi tidigare i år anvisat andra vägar för att minska budgetunderskottet. Vi kan inte höja skatten ytterligare. I sin kommentar till långtidsutredningen säger regeringen att det knappast finns något större utrymme för ett ökat skattetryck. Samma dag som man säger detta lägger regeringen fram ett förslag om skattehöjning på ca 4 miljarder. På en punkt i centerns partimotion har skatteutskottet samlat sig till ett enigt ställningstagande, nämligen i frågan om etanolen. I motionen ställs kravet att inhemskt bränsle producerat av inhemsk råvara —t.ex. etanol — ej bör beskattas. Utskottet instämmer gärna i syftet med motionen och skriver bl.a. att för en särbehandling i skattehänseende av bl.a. etanol talar inte minst miljöpolitiska skäl. Utskottet förutsätter därför att regeringen ingående prövar möjligheterna att skapa reella ekonomiska förutsättningar för utnyttjande av alternativa drivmedel och frågan om skattefrihet för motoralkoholer producerade av inhemska råvaror. Från centerns sida hälsar vi detta ställningstagande med stor tillfredsställelse och hoppas att regeringen snabbt vidtager de åtgärder som ett enigt utskott har uttalat sig för och föreslagit riksdagen ge regeringen till känna. Men ingen glädje utan någon malört. Trots ett enhälligt utskottsbetänkande har moderaternas representanter i utskottet i ett särskilt yttrande uttalat att de inte har något att erinra mot att regeringen utreder frågans skattepolitiska aspekter. Moderaterna understryker dock att moderaternas principiella inställning är att beskattningen i huvudsak bör vara energineutral. Vad menar egentligen moderaterna? Dels har de ställt sig bakom ett enhälligt utskottsbetänkande, dels uttalar de i ett särskilt yttrande starka betänkligheter mot vad man egentligen tillstyrkt i utskottsbetänkandet. Man har ingenting emot att frågan om beskattningen utreds, men man står kvar vid sin principiella inställning att beskattningen skall vara energineutral. Hela det särskilda yttrandet präglas av en stor tveksamhet, och Karl Björzéns inlägg stärker intrycket av tveksamhet ännu mer. Jag måste fråga: Stöder moderaterna den åsikt som präglar skatteutskottets enhälliga uttalande, som inleds med ett instämmande i centerns motion 113, i vilken yrkandet är ett borttagande av skatten på inhemska bränslen, producerade på inhemska varor, t.ex. etanol — eller är det på det sättet att man accepterar att frågan prövas men i princip motsätter sig en skattebefrielse? Ett svar på denna fråga skulle vara värdefullt. Herr talman! Som jag redan har sagt yrkar jag avslag på alla skattehöjningar som föreslagits i propositioner! och därmed bifall till den reservation som fogats till skatteutskottets betänkande. Jag vill dock säga att jag yrkar bifall till mom. 7 i utskottets hemställan om kompensation för bensinskattehöjningen endast under förutsättning att mom. 1 har vunnit riksdagens bifall.

Herr talman! Stig Josefson frågar om innebörden i vårt särskilda yttrande. Det är inte så svårt att ge honom svar på det. Vi säger att vår principiella inställning nu liksom tidigare är att beskattningen i huvudsak bör vara energineutral. Det är ingen nyhet, för det har vi sagt upprepade gånger här i kammaren. Man kan dock göra undantag från neutraliteten om det finns särskilt starka skäl. När regeringen nu skall se över hela frågan om motoralkoholer, hoppas vi få fram ett bättre underlag för att bedöma om skälen i detta fall är tillräckligt starka för att göra avvikelser från huvudprincipen. Vad det är fråga om här är ju inte bara etanol utan motoralkoholer över huvud taget, som kan produceras på olika sätt och med olika inhemska — Nr 38 råvaror. Det är främst möjligheterna att få samhällsekonomiska fördelar som ES SN S AR REE Onsdagen den gör att man intresserar sig för detta. Om vi kan få en förbättring av A8hovember 1984 bytesbalansen, minska oljeberoendet och få bättre beredskap, vore det ju bra. Om det sedan skulle visa sig att det även är förmånligt på så sätt att den Vissa ekonomisie bästa processen är framställning äv stanal ur Jorbruksprodukter; blig. det politiska åtgärder, naturligtvis också ett jordbrukspolitiskt intresse, som kan väga tungt. Vi är ju rm båda intresserade av att hålla åkermarken öppen och av de miljövärden som räddas genom att behålla det öppna landskapet.

Herr talman! Med många ord och med många om och men kan man förvilla allmänheten om vad man egentligen menar. På den konkreta fråga jag ställde — är man för den utredning som föreslås eller inte, och är man för vad som står i utskottsbetänkandet eller inte — fick jag inget som helst svar. Jag anser att det är beklagligt att moderata samlingspartiet inte helhjärtat kunde sluta upp kring detta enhälliga uttalande, som jag förmodar att riksdagen kommer att ställa sig bakom. Det hade tjänat saken väsentligt mer om man ärligt hade uttalat sig antingen för eller emot, i stället för att avge ett särskilt yttrande som kan tolkas nära nog hur som helst.
Herr talman! Det är ett enigt utskott som föreslår ett tillkännagivande till regeringen på denna punkt. Det innebär naturligtvis att vi moderater stöder förslaget. Vi har i ett särskilt yttrande understrukit den huvudprincip som vi håller på när det gäller energibeskattningen. På Stig Josefsons fråga har jag förklarat sammanhanget mellan vårt stöd till utskottets förslag och vår huvudprincip när det gäller energibeskattningen. Svårare än så är det inte.
Herr talman! Detta innebär att moderaterna instämmer i centerns motion, i vilken yrkandet är borttagande av skatten på inhemska bränslen, producerade av inhemska råvaror, t.ex. etanol. Detta yrkande stöder man gärna. Samtidigt gör man i ett särskilt yttrande ett uttalande där man understryker att man står kvar vid samma principiella inställning nu som tidigare, nämligen en neutral energibeskattning. Det är att vara delad i sin uppfattning. Allmänheten får avgöra om den kan förstå moderata samlingspartiets inställning. Jag har inte kunnat få något klart besked på den punkten.

Herr talman! För varje dag som går framstår bilden av den socialdemokratiska skattepolitiken allt klarare. Den enda tydliga målsättning som kan konstateras i regeringens skattepolitik är att skatterna skall höjas till varje Det verkar nästan som om man på finansdepartementet hade försett sig med ett tombolahjul, ur vilket man varje vecka drar en ny skatt eller skattehöjning. I dag är det fråga om ett åtstramningspaket för att begränsa köpkraften, som det heter. Därför har man tydligen förrättat stordragning. En hel knippa skatter föreslås höjas i det betänkande vi nu behandlar. Dammsugningen av hela det ekonomiska fältet efter nya skatter och gamla att höja fortsätter med oförminskad intensitet. Denna socialdemokratiska skattehöjarpolitik har för länge sedan förlorat alla inslag av principer och rena linjer. Regeringen inser — i varje fall tycks något enstaka statsråd inse — att marginalskatteproblemen måste åtgärdas. Likväl springer man ifrån trepartiöverenskommelsen om marginalskatterna. Regeringen inser att krånglet i skattesystemet måste minskas. Likväl får vi praktiskt taget varje vecka nya krångliga och invecklade regler på skatteområdet. Regeringen inser att fördelningspolitiken kräver radikalt nya grepp inom skattepolitiken, inte minst för att klara en mycket besvärlig ekonomisk situation för barnfamiljerna. Likväl lägger man fram förslag som slår hårt — och blint, vill jag säga — mot vissa grupper. Jag tänker på bensinskatten och elskatten i det paket vi nu behandlar, och jag tänker naturligtvis också på fastighetsskatten. Skattepolitikens yttersta uppgift är givetvis att ta fram de medel som staten behöver för åtgärder av olika slag. Men skattepolitikens utformning är förvisso inte likgiltig. En väl utformad skattepolitik kan — även vid ett relativt högt skattetryck — fungera som olja i maskineriet. Tyvärr kan vi konstatera att regeringens onyanserade skattehöjningsfilosofi fungerar som grus i maskineriet. Bevisen för detta blir allt vanligare. De kommer som propåer från riksskatteverket att exempelvis slopa viss beskattning, där administrationen — dvs. kostnaderna för att driva in skatten — är högre än eller inte står i rimlig proportion till de intäkter som staten erhåller. Bevisen kommer också i form av allt frekventare förslag om särregler och särbehandling i skattehänseende av olika grupper av skattskyldiga. Vad jag senast nämnt utgör varningssignaler till oss politiker — i själva verket mycket allvarliga sådana. Det lapptäcke som vårt skattesystem utgör är allvarligt nog. Det får inte bli så, att vi till detta fogar ett lapptäcke av särregler för och särbehandling av vissa grupper skattskyldiga. Då hamnar vi i anarki på skatteområdet. Så till de skattehöjningar som man på finansdepartementet dragit fram ur finansministerns lyckohjul vid den senaste stora dragningen. Låt mig börja med bensinskatten. Som bekant utgår redan i dag kompensation till människor inom 36 kommuner, huvudsakligen i Norrlandslänen. Denna kompensation föreslås nu bli utökad med den för den oinvigde outgrundliga summan av 156 kr. per år. I propositionen heter det att kompensationen är avsedd att säkerställa att den som bor i glesbygd inte får en i förhållande till andra försämrad situation Vad man än kan säga om regeringsförslaget, inte säkerställer det någon form av rättvisa mellan olika skattskyldiga. Nej, tvärtom ligger det i åtgärdens karaktär att rättvisa aldrig kan skapas vid en så här kraftig höjning av bensinskatten. Naturligtvis blir utfallet allvarligt för den som bor i glesbygd, bl.a. i Norrland, och har långa körsträckor till sitt dagliga arbete. Men vi behöver faktiskt inte ge oss upp till Norrland för att hitta människor som kommer att drabbas mycket kännbart av bensinskattehöjningen. Sådana människor kan vi hitta över hela landet. Jag behöver faktiskt inte ge mig iväg någonstans, utan kan stanna i min egen hemkommun Strängnäs. Från Strängnäs kommun arbetspendlar varje dag hundratals anställda till Södertälje-Stockholmsregionen. Beroende på att möjligheter att ta sig till Stockholm med tåg saknas tvingas dessa människor använda bilen. Genom att de arbetar på olika håll i storstadsregionen måste de ofta åka ensamma, för att inte behöva ge sig iväg alltför tidigt om morgnarna. En enkel beräkning visar att kostnaderna för dessa människor för att ta sig till jobbet kommer att öka med över 1 500 kr. om året. Även med hänsyn tagen till bilavdraget för arbetsresor, kommer deras nettolön att minska med inemot 900 kr. om året. Den i propositionen föreslagna kompensationsnivån, 80 kr. per år, sägs bygga på en undersökning av regionala skillnader i personbilarnas körsträckor, som 1979 genomfördes av statens vägverk. Man fann därvid att medelkörsträckorna i vissa regioner i Norrlands inland låg ca 235 mil över riksgenomsnittet. Jag vill i detta sammanhang påpeka att en sådan undersökning har ett mycket begränsat värde. Det handlar om genomsnittstal, och de säger ingenting om de individuella fall som döljer sig bakom siffrorna. För att vi skall kunna dra långtgående slutsatser av en dylik undersökning måste man nämligen också utreda hur körningen fördelar sig på vad som kan kallas nöjeskörning och på nyttokörning, exempelvis de arbetsresor som jag nyss har talat om. Det verkar sannolikt att den relativt lilla skillnaden i medelkörsträckor i tätort och på landsbygd beror på att de som har långa arbetsresor tvingas avstå från nöjesresor i högre grad än andra. Slutsatsen av detta skulle då bli att de med längre arbetsresor har svårare att dra in på nöjesresor och att på så sätt undvika nya ekonomiska påfrestningar. Herr talman! Några få ord också om höjningen av skatten på elektrisk kraft: Som framgår av reservationen är ca 1 miljon småhus i dag utrustade för elvärme. Eftersom vi vet att två tredjedelar av alla barn bor i småhus, är det lätt att inse att elskattehöjningen kommer att belasta en mycket stor grupp av barnfamiljerna extra hårt. Ovanpå detta kommer i många fall verkningarna av bensinskatten. Till detta skall också läggas effekterna av andra skattehöjningar, exempelvis höjningen av fastighetsskatten. Slutsumman av hela den socialdemokratiska skattehöjningspolitiken — som totalt saknar fördelningspolitisk stringens — blir en mycket kraftig extra Framträdande representanter för Landsorganisationen har på senare tid hävdat att mervärdeskatten borde sänkas för att åstadkomma en reallöneökning under 1985. Jag måste därför ställa följande fråga till finansministern, som visserligen har lämnat salen men som jag hoppas lyssnar i kulisserna: Är det de av mig redovisade slumpvisa punktbelastningarna på barnfamiljer och på människor i glesbygd som skall användas för att ge hela svenska folket en generell sänkning av mervärdeskatten nästa år? I så fall måste jag konstatera att regeringen bedriver vad som skulle kunna kallas en omvänd fördelningspolitik. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande nr 14. Jag ansluter mig också till det yrkande som Stig Josefson framförde då det gäller punkt 7 i hemställan i reservationen.

Herr talman! Propositionen om ekonomisk-politiska åtgärder som regeringen lade fram i oktober syftar bl.a. till att skapa ett ekonomiskt utrymme för bekämpande av arbetslösheten. Regeringen vill dock skapa detta utrymme med en — enligt vpk:s mening — i grunden felaktig fördelningspolitik. Likaså är åtgärderna för bekämpandet av arbetslösheten endast av s.k. akutkaraktär, dvs. de föreslagna åtgärderna skapar inte varaktiga arbeten. Den frågan kommer senare att diskuteras i en särskild debatt. Jag har därför ingen anledning att här gå in på den. Den fördelningspolitiska profil som präglar propositionen — och även regeringens politik i övrigt — har inte sin udd riktad mot de stora monopolen, de miljardvinstgivande företagen, aktiespekulationen eller de stora förmögenheterna. Detta är allvarligt, då det efter arbetarrörelsens gemensamma seger i valet 1982 ställdes förväntningar på just en politik som angrep dessa stora kapitalintressen. I stället har regeringen valt att beskatta de vanliga inkomsttagarna och fria — ja, i vissa fall t.o.m. gynna — dem med höga inkomster, oavsett om inkomsterna kommer från arbete eller från spekulation. Dessa huvudlinjer i den socialdemokratiska regeringspolitiken har starkt kritiserats av vänsterpartiet kommunisterna. I en motion med anledning av regeringsförslaget — samt i direkta överläggningar med regeringen — har vpk i stället förordat att aktieomsättningsskatten höjs till 2 96 och att en engångsskatt tas ut på stora förmögenheter. Vi har vidare föreslagit en snabbutredning om hur en beskattning av realvinstsräntor — i likhet med den som finns i Danmark — skall genomföras. En sådan skatt bör kunna bli giltig fr.o.m. den 1 juli 1985. Genom överläggningarna med regeringen kunde vpk utverka vissa förbättringar. Bensinskattehöjningen begränsades till 50 öre per liter i stället för 1 kr., som var regeringens utgångspunkt. I överläggningarna förekom också propositionen om införandet av en fastighetsskatt. Genom vpk:s medverkan kunde kompensationer framtvingas dels för de sämst ställda pensionärerna vad gäller fastighetsskatten, dels för glesbygdsbilisterna beträffande bensinskattehöjningen. Den senare är dock för liten enligt vår mening. Vidare blev det fråga om överförande av medel till hyressektorn för att hålla tillbaka hyreshöjningarna för 1985, ett förslag som vpk sedan länge har drivit bl.a. i riksdagen. Vänsterpartiet kommunisterna ansåg dessa lösningar vara av sådan vikt att vi förklarade att vi inte skulle fälla det kommande regeringsförslaget. Vi delgav också vår avsikt att fortsätta att driva den fördelningspolitik som vi alltid gjort samt att verka för ytterligare förbättringar för glesbygdsbilisterna och för att de som har långa arbetsresor skall kompenseras fullt ut för bensinskattehöjningen. Herr talman! Omsättningen på aktiebörsen kommer i år enligt prognoserna att uppgå tili ungefär samma nivå som förra året eller t.o.m. bli högre. Ca 80 000 milj.kr. väntas omsättas på börsen under 1984. Med en höjning av den omsättningsskatt som förra året genomfördes efter vpk:s modell — till 2 70 — skulle en del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kunna betalas. Vidare skulle en engångsskatt på stora förmögenheter ge ett så pass stort tillskott i statsfinanserna att det gott och väl skulle täcka behovet för åtgärderna mot arbetslösheten. Det skulle även bli ett tillskott för att täcka budgetunderskottet, samtidigt som det skulle vara en politik med en helt annan fördelningspolitisk profil. Detta borde, herr talman, vara förenligt även med socialdemokratiska idéer. Så vill jag också ta upp frågan om kompensationen till vissa grupper som hårdare än andra drabbas av höjningen av bensinskatten. Det gäller dels dem som bor i s.k. glesbygd, dels de människor som har långa arbetsresor. För glesbygdsborna blir varje höjning av bensinpriset mer kännbar än för folk i övrigt, oavsett om höjningen sker genom skattehöjning, uppåtgående dollarkurser eller på grund av att de stora bensinmonopolen höjer priserna för att utvinna högre profiter. Därmed inte sagt att glesbygdsbor endast återfinns i norra Sverige, vilket man kan få ett intryck av om vi väljer att genom en lägre vägtrafikskatt kompensera dem som bor i stödområdena A och B. Utan tvivel finns det människor som bor i andra delar av landet som tvingas till långa resor med bil. Men vi har inom vpk valt att använda samma teknik som tidigare, nämligen att ge en högre kompensation än den av regeringen föreslagna till de boende i stödområdena A och B. Vi föreslår här att nedsättningen av vägtrafikskatten totalt blir 370 kr., dock maximerad till den för fordonet normalt utgående skatten. Det finns dock en vädjan från myndigheterna att nedsättningen skall vara jämnt delbar med 12, varför jag också föreslår att nedsättningen bestäms till 372 kr. Man kan ställa sig frågan varför just glesbygden skall ha skattelättnader, som till viss del kompenserar bensinskattehöjningen. Vi har sett detta utifrån det faktum att de glesbygdsboende inte har möjlighet att välja mellan att nyttja bilen eller kollektiva färdmedel — för dem finns som regel inget val; de tvingas att använda bilen då inga kollektiva färdmedel finns att tillgå eller i vart fall i mycket begränsad omfattning. Låt mig, herr talman, citera vad en norrlänning från inlandet sade till mig för en kort tid sedan: ”Vi som bor i skogen väljer inte att ta bilen, vi är tvingade till det.” Detta uttalande sammanfattar ganska bra vad det egentligen rör sig om. Men det finns även andra kategorier som vi har anledning att kompensera för bensinskattehöjningen. Dessa utgörs av dem som har långa arbetsresor. De nuvarande reglerna uppställer vissa krav för att den som använder bilen till och från arbetet skall få göra avdrag för detta vid beräkningen av skatten. Härför krävs att man måste tjäna minst två timmar jämfört med att använda kollektiva trafikmedel. De som då kommer i fråga får f. n. göra avdrag med 10,20 kr. per mil för de första 1 000 milen. Därefter reduceras beloppet till 6,50 kr. I det förstnämnda beloppet, som riksdagen tidigare fattat beslut om att frysa, ingår både rörliga och fasta kostnader — i det senare endast rörliga kostnader. Den föreslagna bensinskattehöjningen med 50 öre resulterar i att schablonbeloppet för de 19000 första milen höjs med 45 öre per mil. Omräknat i skatt blir det ca 25 öre eller motsvarande halva bensinskattehöjningen. Vpk föreslår, både i partimotionen och i den motion som väckts med Sven Henricsson som första namn, att en ytterligare kompensation görs, så att den resterande delen av bensinskattehöjningen elimineras. Vi anser att detta är en rimlig kompensation för dem som har långa resor till och från arbetet, och vi utgår från att även de borgerliga partierna kommer att stödja ett sådant yrkande. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna föreslår dessutom att förslaget om skattehöjning på etanol och gasol skall avvisas. Vi gör det utifrån energipolitiska överväganden. Vi finner det nämligen från miljömässiga bedömningar angeläget att just miljövänliga drivmedel får en förmånligare beskattning än andra. Detta skulle underlätta en övergång till miljövänliga bränslen, samtidigt som en inhemsk produktion av dessa kan stimuleras. Detta får betydelse för såväl jordbruket och miljön som handelsbalansen. Nu visar det sig att det f. n. är svårt att i praktiken i beskattningshänseende åtskilja etanol från andra motoralkoholer. Av den anledningen lägger vi fram ett särskilt yrkande, där vi tar hänsyn till detta faktum.

Herr talman! Under de senaste fem sex åren har den ekonomiska debatten i Sverige kretsat kring den alltför låga investeringsnivån, kring arbetslösheten, inflationen och underskotten i statens budget och i bytesbalansen. Förklaringen är mycket enkel: i samtliga dessa avseenden förvärrades tidigare läget för varje år som gick, och vårt land gled allt djupare ned i den ekonomiska krisen. De borgerliga, som då hade regeringsmakten, upprepade år efter år: Den enda vägen till ekonomisk återhämtning går över nedskärningar i statens utgifter och genom minskade skatter. Så lanserades, högljutt och ihärdigt, begreppet sparpaket. Och till ackompanjemang av detta ökade statens budgetunderskott, arbetslösheten, inflationen och underskottet i bytesbalansen. Efter två års socialdemokratiskt regeringsinnehav har nu utvecklingen vänt. Genom devalveringen och strategiskt inriktade investeringsprogram har svensk industris konkurrenskraft stärkts, efterfrågan har ökat och investeringarna har skjutit fart. Industrisysselsättningen ökar. Samtidigt har bytesbalansen åter kommit i jämvikt, och om vi inte haft att dras med de enorma räntor på statsskulden som de borgerliga regeringarnas lössläppta budgetpolitik förde med sig, hade även statens utgifter och inkomster varit i balans som en följd av både en mycket stram utgiftspolitik och förstärkta statsinkomster. Därmed inte sagt att krisen är övervunnen. Men detta visar att medan den borgerliga ekonomiska politiken ledde till en allt sämre ekonomisk utveckling har den socialdemokratiska politiken gett påtagliga, positiva resultat. Jag trodde därför, herr talman, att de borgerliga nu hade lärt sig sin läxa och skulle ta chansen att föra en annan, konstruktiv, oppositionspolitik. Av detta blev intet. Det gemensamma borgerliga alternativet är fortfarande den ensidiga åtstramningspolitiken. Nå, den borgerliga frontens samstämda budskap ger ändå några viktiga besked till väljarna inför nästa års val: Den politik som de borgerliga med så förödande resultat förde under sina år vid makten, skall föras också av en eventuell ny borgerlig regering. Jag tror att väljarna är tacksamma för att få det beskedet före valet. Åtstramningspolitikens mest cyniska inslag — att de arbetslösa, de sjuka och pensionärerna skulle betala den borgerliga krispolitiken — hann dess bättre inte få någon större effekt. Valet och den socialdemokratiska regeringen förhindrade detta. Men uppenbarligen är de borgerliga beredda att pröva samma medicin igen. Jag tror att också det beskedet tacksamt mottas av väljarna före valet. Herr talman! Det finns flera oroande tecken inför nästa år som vi nu med kraft måste möta. Prognoserna över utvecklingen 1985 pekar mot att resursanvändningen kommer att vridas över från årets klara inriktning på export och investeringar till ökad konsumtion och därmed ökad import. Samtidigt förväntas exportökningen bli något mindre i år. Detta skulle leda till både ökat inflationstryck och försämrad bytesbalans. Dessutom pekar allt på att bytesbalansen och statsbudgeten försämras ytterligare på grund av högre räntekostnader för statsskulden. De starkaste skälen till de skattehöjningar vi i dag diskuterar är alltså ekonomisk-politiska och enligt utskottsmajoritetens mening nödvändiga. De föreslagna skattehöjningarna står emellertid också i samklang med viktiga samhällsmål på andra politiska områden, framför allt i fråga om energioch miljöpolitiken. För ungefär ett år sedan behandlade vi här i kammaren den långsiktiga inriktningen av energibeskattningen. Kammaren ställde sig då bakom regeringens förslag, som innebar att ordningen med punktskatter på energi skulle bibehållas. Utformningen av energibeskattningen skulle medverka till att i första hand nå det energipolitiska målet att minska oljeanvändningen. Utvecklingen av varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan skulle främjas. De samfällda energipolitiska åtgärder, inkl. beskattningen, som hittills vidtagits för att minska oljeanvändningen har utan tvivel lett till mycket positiva resultat. Den minskade oljeanvändningen i uppvärmningssektorn och i industrin är en av de viktigaste orsakerna till förbättringen av miljön, vilket bl.a. kan utläsas av att halterna av svaveldioxid i luften nu minskat mycket kraftigt. Den minskade oljeanvändningen har också starkt bidragit till förbättringen av bytesbalansen. Utan oljeersättningspolitiken skulle vi i dag ha haft flera tiotal miljarder kronor högre kostnader för oljeimporten. På ett område har emellertid oljeersättningspolitiken misslyckats. Det gäller transportsektorn. Där ökar oljeförbrukningen. I avvaktan på introduktionen av alternativa drivmedel måste oljeersättningen i transportsektorn i första hand ske genom ökad energihushållning, dvs. bl.a. bensinsnålare bilar, bättre vägar och en minskad privatbilism. Prisinstrumentet, för samhällets del drivmedelsbeskattningen, är ett av de viktigaste instrumenten för att påskynda energihushållningen i transportsektorn. Skattehöjningarna på drivmedel och höjningen av kilometerskatten kan alltså med fog sägas vara både miljöpolitiskt och energipolitiskt motiverade. Därtill måste man hålla i minnet att bensinpriserna och bensinskatten i Sverige tillhör de absolut lägsta i Europa. Även med den nu föreslagna höjningen på 50 öre litern kommer de svenska bensinpriserna att internationellt sett vara relativt låga. För att höjningarna av drivmedelsskatten inte skall slå alltför ojämnt ges en viss kompensation till människor i vissa glesbygdskommuner, främst Norrlands inland. Kompensationen, som sker i form av nedsättning av bilskatten, infördes vid en tidigare bensinskattehöjning 1980. Nedsättningen bestämdes till 120 kr. per år. Regeringen föreslår nu att den kompensationen höjs med 80 kr. Med hänsyn till att kompensationen legat stilla sedan 1980, trots att bensinskatten höjts flera gånger sedan dess, anser utskottet att kompensationen bör höjas något mer än vad regeringen nu föreslår. Utskottet föreslår därför att nedsättningen av bilskatten bestäms till sammanlagt 276 kr. Kompensationen föreslås omfatta de kommuner som nu har sådan, alltså de 36 kommunerna. I den energiskatteproposition som jag tidigare nämnde ställde sig riksdagen också bakom principen att skatten på motoralkoholer, med hänsyn till sitt lägre energiinnehåll, vid framtida bensinskattehöjningar bör höjas med ca hälften av höjningen av skatten på bensin. Det innebär att framför allt etanol, vars energiinnehåll är ca 7076 av bensinens, beskattas något lindrigare än t.ex. metanol som har ett energiinnehåll motsvarande 50 96 av bensinens. För motorgas angavs motsvarande skattehöjning till ca 75 90. I energiskattepropositionen uttalades också att om och när vi senare tar ställning till en bredare introduktion av alternativa drivmedel, bör frågan om stöd i någon form, t.ex. skattelättnader, prövas. När det gäller drivmedel framställda ur inhemska råvaror, framför allt etanol, har etanolens fördelar ur miljöoch försörjningssynpunkt påpekats på senare tid. Man har samtidigt påpekat att användningen av etanol som drivmedel skulle kunna bli lönsam under förutsättning att etanolen befrias från skatt. Fru talman! Utskottet anser att regeringen ingående bör pröva möjligheterna att skapa reella ekonomiska förutsättningar för utnyttjande av alternativa drivmedel och frågan om skattefrihet för motoralkoholer producerade av inhemska råvaror. Vi tycker väl alla att det vore bra om vi kunde minska oljeberoendet och därmed importberoendet även på drivmedelsområdet. I den debatt som har förts på senare tid kring etanolanvändningen har en del debattörer gett intryck av att vi genom en skattebefrielse av etanol skulle lösa jordbrukets överskottsproblem samtidigt som vi minskar vårt oljeberoende och minskar bilismens miljöproblem. Fru talman! Om det nu vore så enkelt skulle nog ingen tveka om att skattebefria etanolen. Men det finns en rad frågetecken som behöver rätas ut innan vi ger oss in på detta. För det första måste vi få klarlagt hur hela den ekonomiska bilden för etanolframställningen ser ut — inkl. råvaruproduktionen. Räcker en skattebefrielse för att göra etanolframställningen konkurrenskraftig, eller krävs det utöver detta subventioner även till odlingen av råvaran, alltså vetet? Vi måste också få hela energibudgeten för etanolframställning ur vete klarlagd — hur mycket energi går det åt för framställning av gödning, sådd, skörd och transporter, jämfört med hur mycket energi man kan få ut ur etanolen? Vi måste få veta om etanolframställning ur vete är konkurrenskraftig jämfört med andra metoder. Eller med andra ord — blir det jordbruket eller skogsindustrin som gynnas av en skattebefrielse på etanol? Dessutom finns det olika uppfattningar om värdet av låginblandning av etanoli bensinen, både ur miljösynpunkt och då det gäller den oktanhöjande effekten. Även på den punkten krävs det klarlägganden. Det är ett praktiskt taget enigt utskott som står bakom detta uttalande till regeringen, och såvitt jag förstått har regeringen redan uppdragit till en interdepartemental arbetsgrupp att närmare utreda just dessa frågor. Moderaterna har uppenbarligen en något kluven inställning i just denna fråga. Det var måhända det som Stig Josefson påpekade i en replik till Karl Björzén. Det är ju ett känt liberalt dilemma att vara kluven. I det här fallet kan man alltså konstatera att moderaterna är mer liberala än de vanligtvis kluvna folkpartisterna. De som inte förstår vad jag menar kan kanske än en gång fråga Karl Björzén varför han fann sig föranlåten att avge ett särskilt yttrande i just denna fråga. Det kanske inte i första hand handlar om att tävla med folkpartiet om att vara mest liberalt kluven utan mera om att tävla med centerpartiet om vem som bäst tillvaratar storböndernas intressen. Fru talman! När det gäller förslaget i propositionen om en generell höjning av energiskatten med 2 öre/kWh så ställer sig utskottsmajoriteten bakom förslaget. Vi tror att höjningen kommer att ytterligare öka intresset för att spara energi. Och de farhågor som så ofta framhållits, att en höjning av elskatten i påtaglig omfattning skulle minska takten i konverteringen från olja till el, tror vi är betydligt överdrivna. Således vidhåller vi 1983 års energipolitiska beslut och förutsätter också att regeringen uppmärksamt följer effekterna av den nya elskatten och föreslår de ändringar av energiskatterna som kan visa sig motiverade. Till detta har ju regeringen redan föreslagit riksdagen bl.a. att skatten på kol höjs och att en skatt införs på naturgas. Från utskottets sida kommer vi senare att återkomma till kammaren om detta. Fru talman! När nu borgerligheten avvisar vårt ekonomisk-politiska program skulle det vara minst sagt klädsamt om borgerligheten nu, när den är så enig, kunde presentera ett alternativ. Ni blir inte betrodda genom att skjuta upp den presentationen. Hur mycket skulle ni satsa på arbetsmarknadspolitiken? Vi har redovisat vårt belopp och även redovisat hur vi skall finansiera detta. Vad har ni för alternativ till bensinskattehöjningen? Bensinpriset kommer trots allt fortfarande att ligga 50 öre under den nivå som den borgerliga regeringen i Norge — utan budgetunderskott — anser sig behöva. Vi lider fortfarande av sex borgerliga regeringsår. Med en handfast ekonomisk politik är vi på väg att minska budgetunderskottet. Vi kanske inte kan begära att de borgerliga förstår den typ av åtgärder vi vidtar. Ni har ju bara varit med om att våldsamt öka budgetunderskottet. Den enda utväg ni hittade var att låna utomlands. Fru talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 14 och avslag på reservationen och på vänsterpartiet kommunisternas yrkande.

Fru talman! Bo Forslund började sitt anförande med ett långt avsnitt som snarast berörde finansutskottets betänkande. Jag skall avstå från att gå in i polemik med honom på den punkten, eftersom en debatt om dessa frågor strax kommer att föras med finansministern. Beträffande den del av debatten som berör skatteutskottets betänkande sade Bo Forslund bl.a. att motivet för bensinskattehöjningen var att vi har fått en ökning av drivmedelsförbrukningen. Men, Bo Forslund, det är väl allmänt känt att den ökningen framför allt hänför sig till en ökad inhemsk bilturism och ett ökat antal utländska bilturister som kommit till vårt land. Jag tror att man kan dra den slutsatsen, att om skattehöjningen skulle få någon dämpande effekt på förbrukningen, kommer den dämpningen att ske på just dessa områden. Detta får i så fall ett annat slag av negativa effekter för vårt land, vilket inte är särskilt lyckat. Bo Forslund uppehöll sig länge vid det energipolitiska beslutet hösten 1983 och principerna för energipolitiken och energibeskattningen. Han sade att allting gått så bra, eftersom vi sparat så mycket olja. Mitt påstående om att förslaget att höja elskatten går tvärs emot alla de principer som riksdagen har fastslagit bemötte Bo Forslund egentligen inte alls. Men den ensidiga höjningen av skatten på el, utan att man samtidigt förändrar skatten på olja, måste innebära att man går tvärtemot dessa principer. När det gäller det särskilda yttrandet från oss moderater hade Bo Forslund tydligen i sitt manus skrivit en fråga som riktade sig till mig, dvs. innan jag svarade på de frågor jag fick från Stig Josefson. Bo Forslunds fråga är väl därför i stort sett besvarad, men jag kan tillägga att jag tyckte det var värdefullt med den förklaring som Bo Forslund gav rörande innebörden av utskottets enhälliga förslag om ett tillkännagivande till regeringen på den här punkten.

Fru talman! Återigen har vi fått höra hur väl allting lyckas när socialdemokraterna sitter i regeringen och hur allting misslyckades när de borgerliga partierna hade regeringsansvaret. Det verkar fortfarande inte som om socialdemokraterna — inte heller Bo Forslund — tar någon som helst hänsyn till de konjunkturförhållanden som råder i omvärlden. Jag tycker att de så småningom borde kunna inse att dessa har betydelse i sammanhanget. När Bo Forslund i ett avsnitt av sitt anförande kom in på framtidsutsikterna varnade han för att det kan bli en sämre konjunktur ute i världen. Men då måste han också kunna erinra sig att vi under 1970-talets sista hälft hade en mycket besvärlig lågkonjunktur, som drabbade hela västvärlden. Den medverkade i hög grad till den situation som vi då fick uppleva, där Sverige liksom andra länder drabbades hårt. Som redan sagts i debatten om finansutskottets betänkande är det inte på det sättet att allt gått så fantastiskt väl under de två senaste åren. Ser vi på inflationen finner vi att den under åren 1981-1982 var lägre i Sverige än i de länder som vi mest konkurrerar med. Under de senaste åren, sedan socialdemokraterna fick regeringsmakten, har det varit tvärtom. Sedan kom Bo Forslund in på resonemanget om oljeanvändningen och underströk vikten och värdet av att vi har kunnat minska oljeberoendet. Jag tänkte då: Nu får vi väl ändå höra ett berömmande ord om den borgerliga regeringen, som ju gjorde en kraftfull insats för att minska oljeberoendet. Men nej, det sades ingenting om detta. Jag kan inte låta bli att ställa frågan: Vad gjorde socialdemokraterna under sitt tidigare långa regeringsinnehav för att minska vårt oljeberoende? Det är sannerligen inte lätt att hitta någon åtgärd i det syftet. Det är i stället tack vare framför allt centerns envisa strävan mot en annan energipolitik som vi har kunnat konstatera ett minskat oljeberoende. Det är centern som ställt krav på att vi i större utsträckning skall utnyttja de inhemska bränslena och bättre än tidigare utnyttja den energi som finns tillgänglig. När det gäller etanoltillverkningen noterar jag med tillfredsställelse att socialdemokraterna menade allvar med sitt yttrande. Jag hoppas att det skall kunna leda till att vi i etanol skall få ett värdefullt alternativ i framtiden. Vi har lagt fram ett budgetalternativ, och det kan vi inte ändra efter den socialdemokratiska politikens ändrade inställning under ett budgetår. Vårt alternativ står vi för; vi kan inte bara höja skatterna, utan vi får framför allt se . till att stimulera näringslivet och att spara. Det är två viktiga ting som jag anser måste vara riktmärken.
Fru talman! Bo Forslund talade om den åtstramningspolitik som borgerliga regeringar skulle ha fört. Det var väl snarast så att man var litet för lössläppt med statens finanser. Om vi skall vara ärliga får vi väl erkänna att vi inte förde en för hård åtstramningspolitik. Den kritiken, Bo Forslund, passar dessutom illa just nu när det faktiskt är ett åtstramningspaket som vi diskuterar. Jag måste med bestämdhet invända mot Bo Forslunds uttalande att det hade varit de arbetslösa och de sjuka som hade fått betala besparingsåtgärderna. Det var faktiskt så, att förslaget om besparingar beträffande karensdagar och beträffande statsbidraget till arbetslöshetskassorna skulle ha drabbat dem som har arbete. Ingen arbetslös skulle ha drabbats av detta. Ersättningen utgår nämligen till de arbetslösa. Däremot skulle de som hade ett jobb ha fått betala en något högre avgift till arbetslöshetskassan. Den kritiken är således helt felaktig. Jag skulle tro att vi om en stund får höra finansminister Kjell-Olof Feldt tala om hur stram den socialdemokratiska politiken har varit. Sedan menade Bo Forslund att såväl energiskattehöjningarna som de energisparande åtgärderna har varit framgångsrika. Jag vill ansluta mig till det som Stig Josefson sade och påpeka för Bo Forslund att det faktiskt var under borgerliga regeringar som denna politik i allt väsentligt utmejslades, introducerades och lades fast. Det ni har gjort är att ni har ärvt den politiken från den tiden, och ni har fullföljt den. Det har ni heder av. Men, som sagt, energisparandet skedde i allt väsentligt under det borgerliga regeringsinnehavet, och politiken för detta utmejslades också under den borgerliga tiden. Sedan talade Bo Forslund om att bensinskattehöjningen skulle ha vidtagits av miljöskäl. Det går emellertid inte riktigt ihop med det resonemang som förs i propositionen. Där står det faktiskt att man infört denna skattehöjning för att få in mer pengar till staten. Om detta skulle innebära ett kraftigt minskat bilåkande — därmed sjunker ju bensinförbrukningen kraftigt — bortfaller inte bara den femtioöring som vi nu skall fatta beslut om utan också all skatt på varje insparad liter bensin. Då kommer ekonomin, som sagt, inte att förbättras på det sätt som finansministern räknar med. Ni får således lov att bestämma er i detta avseende. Antingen förstärker ni statskassan eller också gör ni det här till en miljöfråga. Ni kan alltså inte göra båda delarna.

Fru talman! Jag vill börja med att säga några ord beträffande motoralkoholerna. Det finns faktiskt anledning, Bo Forslund, att ordentligt titta på dessa frågor. Utgångspunkten när det gäller vårt nej till en höjning av skatten på etanol och gasol samt i det här fallet även övriga motoralkoholer är bl.a. att det finns möjligheter till inhemsk produktion. Vidare är motoralkoholerna miljövänligare än andra drivmedel, och användningen av motoralkoholer innebär fördelar för bytesbalansen. Vad som naturligtvis också utgör en viktig bakgrund i detta sammanhang är de olika resonemang som av och till förts beträffande etonoloch metanolframställning i Sverige. Det har funnits, och det finns fortfarande, ett intresse för metanolframställning. Exempelvis Nynäshamnskombinatet kan nämnas i detta avseende. Utvecklingen på skatteområdet och även när det gällert.ex. subventioner kan bidra till att en sådan framställning kommer till stånd. Det skulle vara bra om det vore möjligt.

I fråga om kompensationen till dem som har lång väg att färdas med egen bil till och från sitt arbete vill jag framhålla att det är en underlig politik som bedrivs. Å ena sidan vill ni nämligen inte att bilisterna skall drabbas av ytterligare kostnader. Å andra sidan är ni inte konsekventa i ert handlande — dvs. ni är inte beredda att kompensera framför allt dem som tvingas ta bilen på dagarna för att komma till och från sitt arbete. Vad socialdemokraterna och de borgerliga partierna gör, om man inte väljer att kompensera bilisterna, är att de offrar arbetare som tvingas till långpendling med bil för att kunna utföra sitt arbete. När vårt förslag — det bästa förslaget — bortfallit har vi från vänsterpartiet kommunisternas sida alltid stött det näst bästa förslaget. Det tycker jag borde vara en ledstjärna även för de andra partierna.
Fru talman! Jag vill först säga följande till Karl Björzén, som ondgjorde sig över att jag litet sent ställde min fråga om moderaternas särskilda yttrande. Nej, det var inte sent. Jag vill framhålla att Stig Josefson hade samma fundering som jag. Ändå framstod svaret lika oklart för mig. Jag kan dock ha viss förståelse i detta sammanhang. Kanske har man även från moderaternas sida kommit till insikt om att man vill slå vakt om de starka oljeintressen som finns i vårt samhälle. Kanske är det av den anledningen som man gjort den här lilla kullerbyttan — dvs. kanske är det därför som man avgett det mycket märkliga särskilda yttrande som fogats vid skatteutskottets betänkande. Kjell Johansson var också irriterad över att jag sade att det var de arbetlösa och sjuka som skulle få stå för kalaset. Men så är det ju — det har vi bevis för. Och tack vare den socialdemokratiska regering som kom 1982 lyckades vi förhindra just det åtgärdsprogram som ni var i färd med att sätta i sjön. Kjell Johansson tycker att bensinskattehöjningen är inkonsekvent och menar att det inte är en miljöpolitisk åtgärd. Jag vill påstå att det är en miljöpolitisk åtgärd. Om vi kan begränsa bilåkandet — måhända en hel del onödigt bilåkande — måste det givetvis förbättra miljön. I stadskärnor och centra upplever man det som ett utomordentligt stort dilemma med de bilavgaser som släpps ut. Men jag ser givetvis bensinskattehöjningen inte bara miljöpolitiskt utan också ekonomiskt, med tanke på de extra slantar till statsbudgeten som vi får in. Det kommer måhända också att bli en minskad import av olja. Det finns alltså en rad förtjänster med bensinskattehöjningen. Så vill jag något mer kommentera bensinskattehöjningen. Karl Björzén sade att bilen är överbeskattad. Jag rekommenderar honom att tala med sina högervänner i Norge — de har säkert en helt annan uppfattning. Tommy Franzén tycker att kompensationen för glesbygden borde vara betydligt bättre. Jag kan förstå honom. Han har säkert talat med många inlandsbor. En skattehöjning av det här formatet känns självfallet besvärande. Men utskottet har ändå tagit vissa hänsyn, genom kompensation till de glesbygdsbilister som är mest drabbade. Glesbygdsbilisterna och de som har långa avstånd till sina arbetsplatser kommer att kompenseras — som Tommy Franzén mycket riktigt sade — för skattehöjningen. Vi tycker att utskottet har tillmötesgått dessa krav åtminstone en bra bit. Till sist vill jag säga: De borgerliga höjde under sina sex år bensinskatten med mer än det dubbla, jämfört med de socialdemokratiska regeringarnas höjningar under åren 1954-1976. Jag tycker alltså det är en överdriven argumentation som man ger sig i kast med. Och säg inte att socialdemokratin är fientlig gentemot bilismen!

Fru talman! Bo Forslund tog åter upp frågan om moderaternas särskilda yttrande och försökte misstänkliggöra oss för någon sorts omsorg om oljebolagen. Men om någon skall misstänkas för att värna om oljebolagens intressen är det väl socialdemokraterna, som föreslår en kraftig elskattehöjning utan att samtidigt förändra skatten på olja. Det måste ju applåderas av oljebolagen. I vårt särskilda yttrande har vi sagt att det är nödvändigt med vissa principer när det gäller energibeskattningen och att vi vidhåller vår princip om i huvudsak energineutral beskattning. Det vore bra om socialdemokraterna inte bara föreslog och fick igenom beslut i riksdagen om principer för energibeskattningen utan också följde de principerna sedan. Men här lägger regeringen fram förslag som på varje punkt strider mot de principer som den själv tidigare har föreslagit och riksdagen har antagit. Jag sade tidigare att bilismen är överbeskattad, och Bo Forslund hänvisade därför till förhållandena i Norge. Men det är ju så — det gäller även jämförelser mellan bensinpriserna i olika länder — att den beskattning av bilismen som vi har i Sverige bara delvis grundas på bensinskatten. Det finns en mängd andra skatter, t.ex. fordonsskatt, fordonsaccis osv. Jämförelsen med Norge haltar därför. Om vi ser på summan av de skatter som tas in på bilismen i Sverige och de beräknade kostnaderna för bilismen framgår det klart att det föreligger en överbeskattning på åtminstone ett par tre miljarder kronor.
Fru talman! Jag blev något förvånad över Bo Forslunds resonemang om att skälen till bensinskattehöjningen skulle vara miljöpolitiska. Höjningen beror snarare på att regeringen vill stärka statens finanser, och de miljöpolitiska motiven ligger ganska långt borta. Om skälen är miljöpolitiska, vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att underlätta transportförhåliandena och trafiken i övrigt? Bo Forslund jämför bensinskattehöjningar under åren 1976-1982 med höjningar under tidigare år. Det vore bättre om Bo Forslund jämförde den genomsnittliga bensinskattehöjningen under åren 1976-1982 med vad som har skett under de två åren efter att socialdemokraterna kom till makten. Skattehöjningen blir väsentligt mycket större vid den senare jämförelsen. När det gäller elskattehöjningen måste jag fråga om också den görs av miljöpolitiska skäl. Varför görs det en justering av energibeskattningen, när det utan tvivel finns en risk för att övergången från olja till el kommer att hämmas? Det kant.o.m. bli en utveckling i motsatt riktning. Under sådana förhållanden kan skälen inte vara miljöpolitiska.
Fru talman! Vi har bevis för att de arbetslösa skulle få betala om ert förslag genomfördes, sade Bo Forslund. Jag vill då fråga: Skulle arbetslöshetsersättningen tas bort eller minskas enligt vårt förslag? Svaret är att den skulle höjas. De som skulle betala var de som hade arbete. De skulle få betala något mer, dock väsentligt mindre än vad exempelvis de som bor i glesbygd nu får betala för det kalaset med höjningen av bensinskatten. Så såg vårt förslag ut. Bo Forslund sade att de borgerliga höjde bensinskatten dubbelt så mycket. Detta är intressant, och låt mig stanna ett ögonblick vid det. Vid den tidpunkten hade vi en energikris och en svensk ekonomi som var otroligt hårt drabbad av oljepriserna. Ni socialdemokrater gick då emot bensinskattehöjningen. Hur var det då med miljöintresset och intresset för den svenska ekonomin? Hur var det med energisparintresset? Nu, när vi inte längre har någon energikris utan sjunkande oljepriser, lägger ni fram ett förslag om höjd skatt på bensin. Var finns konsekvensen i socialdemokratisk politik?
Fru talman! Bo Forslund sade att socialdemokraterna har tagit vissa hänsyn och kompenserar dem som är mest drabbade. Det är en sanning med mycket stor modifikation. När det gäller kompensationen för glesbygdsbilisterna har utskottet gått ett steg längre än vad regeringen har gjort. Vpk anser emellertid inte att steget är tillräckligt långt, och därför har vi yrkat bifall till vårt yrkande, som återfinns i motionen. Kompensationen för arbetsresor, Bo Forslund, blir inte större än 25 öre per miliskattehänseende. Tittar man på hur det ser ut i landet upptäcker man att det är vanligt även på andra orter än de inom det s.k. kompenserade stödområdet att exempelvis byggjobbare kör 2 000 mil eller mer per år mellan sin arbetsplats och hemmet. Den ökade kostnad som de drabbas av genom bensinskattehöjningen blir 1000 kr. eller mer. Men enligt Bo Forslunds och regeringens förslag kompenseras de inte med mer än ungefär 250 kr., alltså bara till en fjärdedel. Detta kan väl, Bo Forslund, inte ses som speciellt mycket till kompensation, framför allt inte som en kompensationsnivå som det finns anledning att känna glädje över, vilket jag tyckte att Bo Forslund gav uttryck för. Jag tror att det vore riktigare att stödja med en kompensation fullt ut för dem som har långa arbetsresor. Det förslaget återfinns i vpk:s yrkande. Fru talman! Jag anmodar även den socialdemokratiska gruppen att stödja det förslaget vid voteringen.
Fru talman! Jag vill förklara en sak för Stig Josefson, så att det inte uppstår några missförstånd. När jag sade att bensinskattehöjningen hade miljöpolitiska värden menade jag att höjningen hade betydelse för miljöpolitiken samtidigt som statens finanser stärktes. Förhoppningsvis får vi också en begränsning av oljeimporten. Dessa tre saker tillsammans tycker jag utgör en rätt bra argumentation. Tommy Franzén går in ytterligare på kompensationen. Vpk:s yrkande gäller en fordonsskattereduktion på 370 kr. Det bör åtminstone till protokollet antecknas att den lägsta fordonsskatten är 355 kr. Om ett yrkande som vpk:s om en kompensation på 370 kr. skulle vinna bifall i riksdagen, kan man säga att det inte skulle gälla bilar med fordonsskatt på 355 kr., eftersom det är den lägsta fordonsskatten. Hela denna diskussion visar att allt som har med kompensation att göra alltid är avvägningsfrågor. Ingen kan heller hitta formler för att påvisa någon direkt rättvisa. Det finns alltid problem när man utformar generella kompensationsregler. Det har inte minst vi i utskottet märkt vid behandlingen av de motioner som vi haft att ta ställning till. Jag vill, fru talman, bara säga att de borgerliga åren kostade landet 8 miljarder kronor varje år i ökade ränteutgifter. Det är räntorna på de 400 miljarder som man lånade upp under de år man skröt med att man, enligt alla sina löften i valet, skulle sänka skatter och minska utgifterna. Vi är på rätt väg med vår ekonomiska politik, men, fru talman, det är ett mödosamt arbete.